Herr talman! Jag misstänker att det här blir årets sista interpellation för såväl herr talmannen och mig som interpellanten - om inget oförutsett inträffar. Daniel Bäckström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de lärdomar från det arbete som nu sker i och med flyktingsituationen tas om hand på bästa sätt. Han har även frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och berörda aktörer får möjlighet att också fortsättningsvis utveckla samhällets krisberedskapsförmåga. Ett effektivt sätt att pröva och utveckla samhällets krisberedskap är genom tvärsektoriella övningar, såsom Samö. På motsvarande sätt behöver vi även lära oss av faktiskt inträffade händelser och få utrymme att implementera de lärdomar vi drar. Hanteringen av den pågående flyktingsituationen innebär stora utmaningar för kommuner, myndigheter och andra berörda aktörer. Men hanteringen av flyktingsituationen innebär också möjligheter. I den pågående hanteringen av flyktingsituationen prövas många aktörers förmåga till bland annat ledning, samverkan och kommunikation, det vill säga förmågor som skulle ha övats i Samö 2016. Hanteringen av flyktingsituationen medför också att berörda aktörer får nya erfarenheter som de kan dra lärdom av inför återuppbyggandet av det civila försvaret. Regeringen har nyligen beslutat att myndigheter som har ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap ska återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. I planeringsanvisningarna för det civila försvaret anges att det intensiva arbete som bedrivs med anledning av den rådande flyktingsituationen bör kunna beaktas och tillvaratas av länsstyrelser och andra berörda myndigheter i planeringen för det civila försvaret. Slutligen vill jag poängtera vikten av att övningar fortsätter att genomföras på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Övningar gör oss bättre förberedda för att hantera både det oväntade och det väntade. Med hänsyn till den ansträngda situation många aktörer befinner sig i ser jag dock rimligheten i att aktörerna nu får fokusera på att hantera den rådande situationen och samtidigt dra lärdom av att hantera en faktisk händelse. Vi har ett krishanteringssystem som kan hantera en händelse och samtidigt utveckla krisberedskapsförmågan.

Herr talman! Jag vill tacka minister Ygeman för svaret. Jag väckte interpellationen med anledning av det besked som lämnades i början av månaden om att den omfattande och stora övning som sedan länge planerats i Västra Götaland, Värmland och Halland tillsammans med MSB skulle ställas in. Med tanke på rådande omständigheter och uppdraget i inriktningsbeslutet, som togs i somras i samband med försvarsbeslutet, om att vi ska återuppta totalförsvarsplanering och i praktiken stärka vår samlade krisberedskapsförmåga i landet känns det viktigt att lyfta upp de här frågorna. Det är viktigt att reflektera tillsammans över resurssituationen och förmågan att i praktiken möta eventuella ytterligare händelser i dagsläget. Det känns extra sårbart när vår myndighet som är ansvarig för de frågorna inte klarar av att fullfölja en sådan viktig övning. Den omfattar såväl lokalplanet och det regionala planet som de statliga myndigheter som är involverade i arbetet. Det är extra viktigt att, även när det är press i arbetet, våga lyfta upp frågorna om hur det skulle bli ifall ytterligare allvarliga händelser skulle inträffa parallellt. Övningen och övningarnas betydelse är grundläggande för vår gemensamma förmåga att hitta varandra vid stressade tillfällen, så att funktionerna möts, och för att få praktisk erfarenhet av att hantera de verkliga kriserna. Jag håller med om att många av landets kommuner, regioner och länsstyrelser har många utmaningar att hantera i rådande läge. Men det varierar, och bilden varierar. Prognosen av läget är svår att bedöma. Under hur lång tid kan man vänta sig att trycket ska pågå? Vad förväntas hända under månaderna i väntan framöver? Vilka effekter kommer det att få för förmågan att dra igång totalförsvarsplaneringen på allvar? Det är samma myndigheter som ska involveras i det arbetet. Det uppdrag som regeringen har lagt till berörda myndigheter, inte minst MSB, under det närmaste halvåret om att återkomma till regeringen med förslag på hur man ska gå vidare med totalförsvarsplaneringen är också oerhört viktigt och har nära kopplingar till övningsverksamhet. Jag vill också belysa resursfrågan. Anser ministern att MSB och landets länsstyrelser har tillräckligt med tillgängliga resurser för att klara av att fortsätta med övningsverksamhet och planeringsverksamheten i övrigt för att stärka vår beredskap? Det är nämligen precis det vi behöver just nu. Jag kan nämna att för Värmlands del, som var ett av de berörda länen, fattade landshövdingen i måndags beslut om att under våren 2017 genomföra en egen övning med länets 16 berörda kommuner och även Polismyndigheten. Man upplevde att allt arbete man deltagit i för att planera den inställda övningen har varit viktigt. Då vill man komma i ett övningsskarpt läge, för att testa förmågan tillsammans. Det som länet saknar är de övriga statliga verksamheterna som inte är med. Jag kan tycka att det vore lämpligt om de var det. Landshövdingen tar ett viktigt initiativ för att gå vidare med arbetet, inte minst för att motivera de lokala krisberedskapssamordnarna som engagerar sig hårt i arbetet.
Herr talman! Övning ger färdighet. Övning är viktigt för hela krisberedskapssystemet. Men kung slår knekt. Verklighet slår dikt. Och det verkliga, skarpa läget i Sverige slår övning. Därför är det viktigt att vi klarar av att hantera den situation vi just nu befinner oss i. Vi har kraftigt minskat söktrycket till Sverige. Det var som högst i storleksordningen 10 000 personer i veckan. Vi är nu nere i storleksordningen 3 000 personer i veckan. Vi börjar se slutet på det akuta krisläget. Men det är fortfarande fler människor som söker sig till Sverige i veckan nu än det var under kriget i Balkan. Vi har en fortsatt mycket hög nivå. Därför menar jag att det var ett rimligt beslut att i det här krisläget ställa in krisövningen. Vi får återkomma och genomföra den typen av stora krisövningar när vi har ett bättre läge. Då blir det också enklare att dra relevanta slutsatser.
Herr talman! Med tanke på det som ministern här anför är detta en fråga om tid och resurser. När i tid kan man förvänta sig att nästa planeringsomgång när det gäller liknande stora samordnade övningar inträffar? Jag är alldeles övertygad om att den här typen av övningar verkligen behövs, även när trycket är som allra störst mot den samlade myndigheten och mot samhällets resurser. Utifrån egen erfarenhet som kommunstyrelseordförande vet jag ju vad övningstillfällena innebar i praktiken, inte bara när det blåste och regnade för mycket. Jag som kommunalråd fick röja träd och delta praktiskt i arbetet. När det kommer stora varsel från näringslivet hade vi och har fortfarande förmågan att praktisera denna metodik även i andra typer av händelser. Jag är oerhört glad över att det händelseförberedande arbete som har pågått i Sveriges kommuner har genomförts under den strategiska timeouten när vi pratar om totalförsvarsplanering. Det har gjort någonting med den lokala beredskapen. Sedan vet vi att det ser väldigt olika ut. Statliga anslag till den kommunala verksamheten går i stor utsträckning till projektanslag mer än till anslagsfinansierande verksamhet. Då kan det variera i olika kommuner. En del kommuner har en väldigt bra bemanning och nyttjar de statliga medfinansieringsmedel som tillsammans med ytterligare kommunal finansiering möjliggör att det finns en person som jobbar fokuserat med de lokala krisberedskapsfrågorna. Andra kommuner saknar i praktiken den möjligheten och har inte nyttjat det statliga anslag som förmedlas via länsstyrelsen och MSB på olika sätt. Det gör att det kan bli olika lokala förutsättningar. Då kan den samordnade insats som ett län men också regionen kan göra vara oerhört viktig för att nyckelpersonerna i de olika kommunerna ska lära känna varandra mer och träna tillsammans. Jag har sett i praktiken hur svårt det kan vara en lördagskväll under semestertiden vid 22-tiden att få tag på nyckelpersoner som kan vara både politiker och tjänstemän. Det gäller inte bara den kommunala organisationen utan också dem som jobbar inom statliga myndigheter och verksamheter samt regionala ansvarspositioner. Med min erfarenhet från skarpa lägen - ibland mindre och ibland större händelser - ser jag att det kan innebära en situation framöver där det slår brett. Kriser kommer ibland inte ensamma. Då är vår samlade förmåga och beredskap i dagsläget avgörande för att man ska orka få ett samhällsskydd och en stressfri arbetsmiljö för nyckelpersonerna i krisberedskapsarbetet som nu är under tryck och press. Man ska kunna orka tänka strategiskt och långsiktigt samtidigt som man ska hantera mycket omfattande utmaningar. När det gäller engagemanget i försvarsutskottet ser jag betydelsen av att inte bara öva försvarsdelen för att stärka totalförsvaret utan också i praktiken gemensamt genomföra stora övningar på den civila sidan under de närmaste åren för att nå så långt som möjligt under försvarsplaneringsperioden. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet. Jag vet att det finns ett starkt engagemang hos regeringen. Såväl minister Ygeman som minister Hultqvist jobbar hårt för att det här ska komma i gång. Man har gett väldigt viktiga förutsättningar för att myndigheterna ska återkomma med förslag om det vidare arbetet.
Herr talman! Daniel Bäckström, vi är överens i allt om vikten av att öva och vikten av att, när det akuta krisläget klingar av, få till stånd stora nationella övningar. Sedan tror jag att det är för tidigt att i dag göra några utfästelser om när krisen har ebbat ut så långt att man kan genomföra övningar och vilken tidshorisont det rör sig om, även om vi ser en glädjande utveckling. Jag vill också passa på att önska både Daniel Bäckström och herr talmannen god jul. Jag är säker på att riksdagens ledamöter också skulle göra det, men den fysiska närvaron är lite begränsad så här på årets sista dag i kammaren. Tack för ett gott arbete! God jul och gott nytt år!
Herr talman! Jag vill tacka för denna julhälsning. Jag hoppas att vi kan fira en julhelg i det här landet under goda förhållanden och att vi får tid att tänka på nästa års arbete. Vi vet att det blir stora utmaningar. En del i frågeställningen i dagens interpellation handlar om erfarenhetsinsamling, det vill säga hur man tar vara på de erfarenheter som den statliga myndigheten gör under pågående insatser. Det är viktigt att vi under det kommande året får tillfälle att stämma av det praktiska arbetet för att kunna göra ett medskick om hur man ska styra upp och prioritera insatser på övningssidan. På det viset kan vi ge ytterligare stöd och diskutera hur resursfrågan ser ut i dagsläget i landets län och kommuner, men också inom MSB, för att kunna hantera och komma längre med den samlade krisberedskapsplaneringen och i praktiken flytta fram positionerna i totalförsvarsplaneringen. Stora pågående händelser bör inte äventyra den långsiktiga nationella ambitionen att få en väl fungerande beredskap och tydliga målsättningar som i praktiken kan förväntas leverera så bra skydd som möjligt, både inrikes och vid externa händelser. Jag vill också tillönska er en riktigt god jul och tacka för året som har gått.